Alltför många barn far illa i Sverige i dag. Skolelever mobbas, barn utsätts för olika former av övergrepp av vuxna, barn lever i otrygga förhållanden. Det är svårt att bli trodd som barn. För en tid sedan remissbehandlades ett förslag till inrättande av en barnombudsman. Övervägande del av remissinstanserna var positiva till en sådan tjänst. Sverige har också undertecknat FN:s barnkonvention om barns rättighet, vilket medför särskilda åtaganden. Är statsrådet beredd att medverka till att Sveriges barn får en barnombudsman, med verkliga befogenheter, som kan företräda barn, informera och ställa krav så att barns rätt till trygg uppväxt säkerställs?